Herr talman! Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisens och tullens samarbete i brottsbekämpande syfte ska kunna fortsätta med oförminskad styrka över hela landet. Låt mig först slå fast vikten av att de brottsbekämpande myndigheterna har ett nära och förtroendefullt samarbete. Jag vill också poängtera betydelsen av att samhällets insatser mot brott måste ses i ett helhetsperspektiv. Den utredning som Lena Olsson hänvisar till är framtagen av en arbetsgrupp inom Tullverket. Ledningen för Tullverket har inte fattat något beslut i frågan. Tilldelningen av resurser till Tullverket prövas i samband med tilläggsbudgetpropositionen och i budgetpropositionen. Jag har noterat att finansministern här i kammaren nyligen uttalat att Tullverket ska tillföras nödvändiga resurser för att myndigheten ska kunna lösa sina uppgifter. Jag förutsätter att samarbetet mellan polis och tullverk även i fortsättningen kommer att utvecklas i syfte att effektivisera brottsbekämpningen. Mot denna bakgrund finner jag ingen anledning att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag vet att den här frågan är uppdelad på två ansvarsområden. Det är finansministern som har ansvaret för tullen och justitieministern som har ansvaret för polisen. Det har ofta varit debatter i denna kammare om stuprörstänkande. Det är ju alltid bra när myndigheter samarbetar. Jag har specifikt tagit upp samarbetet uppe i Idre, som jag också har besökt. Det är ett samarbete som man lokalt har tagit initiativ till från början. Man har jobbat på det här viset sedan 1995, och man har gjort det väldigt framgångsrikt. Jag har fått signaler inte bara från polisen i Idre utan också i mitt hemlän och i övriga delar av landet om att man är djupt bekymrade över vad förslaget inom tullen - jag vet att det fortfarande är ett förslag - kommer att innebära för merarbete inom polisen. Tullen har ju uppgifter som polisen inte kan utföra rent praktiskt. När vi hade en utfrågning om den organiserade brottsligheten kom också den här frågan upp. Rikskrim såg väldigt allvarligt på frågan om neddragningar inom tullen. Och från tullen svarade de själva att de hellre månar om akademikerna som sitter vid skrivbordet än om dem som jobbar praktiskt ute. Jag och många med mig vill veta hur justitieministern jobbar gentemot finansministern för att få gehör för den här frågan, för det är ju inte så superenkelt att man i praktiken bara kan ta bort folk. Om tullen i Idre försvinner kan inte polisen jobba. De är för få. Då har vi alltså en gräns som är i stort obevakad från Eda i Värmland och hela vägen upp, för Norge är ju inte ett EU-land. När det gäller nätverk som smugglar har man gjort stora tillslag av smuggelgods som kommer via båt in till Norge och sedan till Sverige. Tar man bort tullen ger det direkt signalen att här är det fritt fram. Det kan ju inte bara vara de som sitter vid skrivbord som ska lösa problematiken, utan det måste finnas människor på plats som kan göra det. Polisen vill nog gärna ha ett svar på hur man inom regeringen resonerar för att lösa det här.
Herr talman! I den här frågan tror jag att Lena Olsson och jag har i grunden rätt likartade uppfattningar. Jag vill börja med att påpeka att Norge ingår i Schengensamarbetet, vilket gör att det inte är någon yttre gräns. Ett bra samarbete mellan tullverk och polis är väldigt viktigt för att vi ska kunna utnyttja samhällsresurserna effektivt för brottsbekämpningen. Inte minst viktigt är det när det gäller den organiserade brottsligheten. En hel del görs i dag. Ett smartare underrättelsestyrt arbete kan naturligtvis öka nyttan av varje krona som vi lägger på brottsbekämpning. Det är naturligtvis viktigt att ha ett helhetsperspektiv på de statliga verksamheterna, därför att besparingar på ett konto kan faktiskt leda till ökade kostnader på ett annat. Nu finns det ett förslag inom Tullverket som rör brottsbekämpningen och den praktiska brottsbekämpningen som Lena Olsson pekar på. Enligt Rikspolisstyrelsen är det utifrån rapporten i dag svårt att göra en säker bedömning av hur de föreslagna förändringarna påverkar polisen, för det kräver en djupare analys. Man påverkas ganska mycket av förändringarna. Det är inte bara i Idre som det finns ett samarbete, utan det finns på samtliga orter där Tullverket pratar om att helt ta bort sin fasta närvaro - Karesuando, Haparanda, Umeå, Östersund, Kapellskär, Norrköping, Landvetter, Trelleborg. Det är alltså en lång lista. Där skulle polisen i så fall bli tvingad att fundera över hur man skulle göra och hur det skulle se ut, och det är inte säkert att det skulle bli någon besparing i statsbudgeten av en sådan förändring. Det är viktigt att inte bara se det utifrån tullverksmyndighetens perspektiv utan att också se det utifrån brottsbekämpningsperspektiv. Detta bekymmer har ni även i riksdagen. Jag skulle tro att det fortfarande är skatteutskottet som har Tullverket medan brottsbekämpningen i övrigt ligger i justitieutskottet. Vi har alltså problem med våra egna stuprör. Det vi kan säga nu, och som är ett förslag som diskuteras, är att vi låter Rikspolisstyrelsen analysera vad förslaget innebär, hur det ser ut och varför. Det hanteras i vanlig ordning eftersom detta är sådant som kommer att dyka upp i budgetproposition och annat framöver. Den vägen måste vi kanalisera in de synpunkter som finns. Det är klart att för min del och för det ansvarsområde jag har är tullens arbete när det gäller brottsbekämpning väsentligt. Det är dock inte så att inget här i världen kan förändras, men det är klart att på flera orter har vi en viktig gränsbevakning där polis och tull arbetar tillsammans och där det inte är helt enkelt om de skulle försvinna.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tror att vi är ganska överens. Frågan har fått mycket uppmärksamhet. Finansministern har lovat mer resurser. Vi vet inte hur mycket mer det blir, men så är det i alla fall sagt. Jag litar också på att Beatrice Ask gör det hon kan i frågan. Jag vet att du precis som vi värdesätter samarbete mellan statliga myndigheter för bästa resultat. Jag hoppas att Idre får vara kvar och vara orört, för det behövs.
Herr talman! Att Idre behövs kan jag hålla med om. Verksamheten är naturligtvis också viktig. Rapporten som man diskuterar i vissa delar lämnar många frågor obesvarade. Det gör det ännu svårare att analysera effekterna, framför allt när det gäller brottsbekämpningen i Norrland. Det är mer av en idéskiss än något annat, så det finns ett fördjupningsarbete som måste göras. Jag utgår från att Rikspolisstyrelsen är en medaktör i det fördjupningsarbetet eftersom det ligger i vårt intresse, framför allt i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten, att se till att vi har koll på vad som händer och att vi använder resurserna effektivt. Det kan naturligtvis innebära att man kan åstadkomma förändringar, men jag är angelägen om - och det utgår jag från att ni kommer att vara i riksdagen också - att man ser uppgiften. Det finns anledning att lyfta fram hur framgångsrikt Tullverket har varit på senare år när det gäller brottsbekämpning. De gör stora och bra insatser. Det är möjligt att detta inte har fått tillräcklig uppmärksamhet för att man ska få erkänsla för arbetet. Men jag utgår från att man inom den myndigheten också arbetar utifrån att förstärka best practice och bli ännu duktigare på det man är riktigt bra på. I den meningen kan man kanske vara mindre orolig för förslaget. Det är viktigt att man håller intresset högt kring detta, ser helheten över myndighetsgränser och utskottsgränser och inte fastnar i revirtänkande.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tror inte att vi har så olika uppfattningar om detta som det kan verka. Tullen gör ett fantastiskt bra jobb. Polisen kan inte ta över hela deras roll, inte i praktiken men kanske på något område. Vi får se. Vi kommer att bevaka frågan så mycket som möjligt. Att tömma Norrlands inland och gränsen mot Norge är inte en klok politik. Men vi får se vad resultatet blir.